Fru talman! Jag vill tacka för svaret på interpellationen. När utrikesministern tar avstånd från alla former av antisemitism talar hon inte bara för regeringen utan för hela Sveriges riksdag. Ingen i denna kammare vill se det primitiva hatet slå rot och förgifta vårt samhälle. Som exempel på insatser i arbetet mot antisemitism nämner Ann Linde regeringens stöd för en särskild samordnare i EU och en kontaktperson i FN. Hon tar också upp de roterande ordförandeskapen i OSSE och IHRA som lämpliga tillfällen för att aktualisera frågan. Detta är i grunden välkommet och viktigt. Min interpellation handlar dock specifikt om antisemitismen i palestinska områden. Jag tar upp detta med anledning av de budskap som spreds i den palestinska myndighetens officiella tv-kanal i samband med Förintelsens minnesdag i år. Bland annat rapporterades i denna tv-kanal att judarna före andra världskriget "hatades för sin rasism och sitt smutsiga beteende". Vidare undervisades om att "Förintelsen var det pris som judarna fick betala för sitt ondskefulla beteende, sina konspirationer och sin elakhet". Fru talman! Hatet mot judar startade inte med Förintelsen, och det upphörde inte med Hitler. Djup vedervärdig antisemitism är inte ovanlig i medier och offentlig debatt i palestinska områden. Eftersom pressfrihet inte existerar är det regimen som kontrollerar de budskap som sprids till befolkningen. Således finns antisemitismen högt upp i den palestinska ledningen. President Abbas har själv gjort uttalanden som direkt knyter an till det som nyligen spreds i palestinsk tv. I maj 2018 sa han att "fientligheten mot judar berodde på deras sociala funktion i samhället som förknippas med ocker och bankverksamhet". Hårt pressad av en upprörd internationell opinion tvingades Abbas att publicera en ursäkt. Utrikesministern tar fasta på detta. Men en viktig fråga inställer sig: Var ursäkten allvarligt menad? Varför fortsätter palestinska företrädare, under Abbas ledning, att sprida samma unkna budskap? Fru talman! Det är bra att regeringen i direkta samtal tar upp spridningen av antisemitism i palestinska områden, men det har inte haft någon effekt. Sanningen är att den palestinska ledningen struntar i den svenska regeringen; spridningen av antisemitism fortsätter med oförminskad styrka. Frågan är inte längre vad regeringen säger, utan vad den gör. Vad gör ni, Ann Linde?

Fru talman! Jag frågade vad regeringen gör. Utrikesministern svarar som hon brukar: att antisemitism är oacceptabelt och att detta framförs i kontakterna med den palestinska ledningen. Medan detta upprepas får antisemitismen fäste i breda lager av det palestinska samhället. Judehat och demonisering av Israel har efter år av hatfylld propaganda blivit socialt accepterade företeelser. Enligt den internationella organisationen Anti-Defamation League har palestinska områden den mest antisemitiska befolkningen i världen. 87 procent av palestinierna instämmer i påståendet att människor hatar judar på grund av hur de beter sig. Det är ingen tvekan om att detta är allvarligt och får konsekvenser för Israel och det judiska folket, men också för möjligheterna till dialog och förhandlingar om en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten. De palestinska ledare finns inte som klarar att förankra en eventuell fredsuppgörelse med Israel hos en befolkning matad med hat mot judar. Spridningen av antisemitism bränner broar, krossar framtidsutsikter och omkullkastar varje möjlighet till kompromisser med Israel. Vill den svenska regeringen medverka till en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten krävs det en insikt om detta och en vilja att agera konkret.

Fru talman! Det är beklagligt, men om nödvändigheten av sådana här konkreta åtgärder hörs det ingenting från utrikesministern. Det är tyst, vilket ställer viktiga frågor på sin spets. Vad är orden om att bekämpa alla former av antisemitism värda om de inte följs av handling? Vad händer med den internationella konferensen om antisemitism om den svenska regeringen som värd väljer att inte agera mot ett politiskt ledarskap vars antisemitism förgiftar en hel befolkning? Det är nog fler än jag som gärna vill ha svar på detta, Ann Linde.

Fru talman! Utrikesministern står här i riksdagens talarstol och relativiserar antisemitismen på palestinska områden. Det är beklagligt om än inte förvånande. Jag ställde en fråga om den konferens som regeringen ordnar i höst. Vi är många som hoppas att den konferensen blir framgångsrik. Men det förutsätter att Israel finns med, och något sådant besked har inte Regeringskansliet fått. Alla vet, Ann Linde, att regeringen har valt att ha nära relationer med den sittande palestinska ledningen. Stefan Löfven har sagt att det regerande Fatah är Socialdemokraternas kära systerparti. Parallellt har relationerna till Israel körts i botten. Sedan 2014 är det inte möjligt för vare sig Stefan Löfven eller Ann Linde att föra dialog i Jerusalem. Sex och ett halvt år har gått, Wallström har ersatts av Linde. Men obalansen och de ensidiga synsätten består. Fru talman! Det är illa att regeringen inte tänker vidta några som helst åtgärder för att förmå den palestinska ledningen att sätta stopp för hatet mot judar. Det stärker verkligen inte det arbete mot antisemitism som regeringen säger sig prioritera. Att ett parti genomsyrat av antisemitism kan vara Socialdemokraternas kära systerparti gör inte saken bättre. Det är djupt problematiskt, fru talman. Tack för debatten.